Fru talman! Lena Olsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Krami och MOA-verksamheterna ska kunna upprätthållas med oförminskade resurser. Hon hänvisar till att det nätverk som skapats mellan kommunerna där verksamheten finns är oroade för att minskade anslag till länsarbetsnämnderna ska hota verksamhetens existens och att nämndernas framtida deltagande i projekten är oklart. Arbetsmarknadspolitiken har nu ett tydligt fokus på matchning och på att alla ska få jobb men även på insatser för dem som står allra längst från arbetsmarknaden. Genomgripande förändringar har gjorts, samtidigt som viktiga uppgifter återstår. Förutom reformer som ökar de ekonomiska marginalerna för dem som arbetar krävs därför även att vi gör vårt yttersta för att personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden ska kunna återgå till arbetslivet. Detta gäller i synnerhet nyanlända invandrare, långvarigt sjuka och de som uppbär sjuk eller aktivitetsersättning samt personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. När det gäller insatser för att stödja Kriminalvårdens klienter att återinträda på arbetsmarknaden så samarbetar Arbetsmarknadsstyrelsen Ams - och Kriminalvården kring detta. Målsättningen är att ge intagna i häkte och anstalt liksom dömda till frivård samma service som övriga arbetssökande. Arbetsförmedlingens tjänster ska kunna användas av dem på samma sätt som övriga medborgare i allmänhet kan. Regeringen anser att det är av stor vikt med fortsatt samverkan mellan Kriminalvården och den nya myndigheten Arbetsförmedlingen. Jag är övertygad om att fortsatt sådan samverkan även i fortsättningen kommer att underlätta för Kriminalvårdens klienter att bryta sitt utanförskap på arbetsmarknaden.
Fru talman! Jag vill passa på att tacka ministern för svaret. Vi har haft en debatt tidigare i dag som handlade om ungefär samma sak med justitieminister Beatrice Ask. Hon säger att hon har ett väldigt nära samarbete med Littorin när det gäller de här frågorna. Kramiläget i Sverige ser väldigt oroande ut. Det är flera som aviserar att man inte kan fatta ytterligare beslut därför att man väntar på vårpropositionen. Man går på projektpengar fast detta är en permanentad verksamhet. Det finns väldigt många frågetecken i de här frågorna. Det är tveksamt om man ska kunna starta om i Borås. Det är också beklämmande att Krami i Örebro har lagts ned i somras, 2007. Det har skrivits regleringsbrev i dag. Jag vet inte om arbetsmarknadsministern har tagit upp just det som gäller budgeten och anslaget till yrkesutbildningar som minskar. Det är uppgifter från justitieministern. Det kanske vore bra att fortsätta att hålla kontakten. Så är det. Anslagen har stått stilla flera år, och principiellt är det en minskning. Krami är för män och MOA för kvinnor. 50 procent av dem som går på Krami och MOA får också jobb sedan, vilket är ett väldigt bra resultat. 90 procent av dem som går yrkesutbildning inom kriminalvården får också jobb. Det var nyligen ett ganska långt inslag i Aktuellt om hur betydelsefullt det är för att de ska kunna komma igen. Jag ställer mig frågan: Hur är det med den hävdade arbetslinjen? Det blir knutar på den blå tråden. Om man hävdar arbetslinjen väldigt bestämt kan man inte göra så här. Jag har försökt att se på de speciella grupper som står långt från arbetsmarknaden, men jag ser inte en bokstav om just den här kategorin.
Fru talman! Jag kan bara säga att jag helt håller med Lena Olsson. Det ska man kanske inte vara så förvånad över. Det jag har sett av Krami och MOA-verksamheterna har jag en mycket positiv uppfattning om. Jag tycker att det är bra verksamheter. Det är självklart så att ska vi se till, om jag har förstått justitieministern rätt och det som sägs i den allmänna debatten, att få personer med kriminellt förflutet att på olika vis komma tillbaka i samhället är ett arbete naturligtvis en väldigt god början. Det är därför som vi har inlett ett samarbete för att se över vad vi kan göra för att underlätta övergången. Krami och MOA är en sådan del. Det kan finnas annat vi kan göra för att underlätta för återkomst i arbete så snabbt som möjligt. Det arbetet har vi inlett. Jag kan också konstatera att de pengar som är avsatta egentligen inte är särskilt mycket pengar. Så det finns nog anledning att hysa förhoppningar, även om jag kanske inte just i dag kan vara väldigt konkret. Frågan är definitivt på bordet. Vi jobbar intensivt tillsammans för att se till att kunna identifiera vilka typer av åtgärder som vi kan vidta för att underlätta återkomst i arbetslivet för den som har ett kriminellt förflutet. Jag håller med om att sådana åtgärder måste starta ganska tidigt under den period en person faktiskt sitter inne för att det ska kunna leda till ett gott resultat. Däremot skulle jag nog kunna säga att min utgångspunkt har varit att inte en sten ska vara orörd. Jag tror att man får titta på alla de möjligheter till insteg som vi kan finna, olika regelverk som styr och olika arbetsmarknadspolitiska insatser, vad det nu kan vara, för att se hur vi kan göra för att bättre underlätta för dem som har suttit inne att så snabbt som möjligt komma i arbete. Det måste vara bättre än att gå sysslolös och därmed riskera att återfalla i brottslig verksamhet.
Fru talman! Det är bra om man inte tänker i stuprör när det gäller olika departement inom regeringen utan diskuterar. Men jag tror att Kramiverksamheten, och även MOA, eftersom det är så många som lever i ovisshet, vill ha något slags uttalande från ministern om man får vara kvar och om man får fortsätta med den här verksamheten. De har ju förhoppningar om att det ska komma mer resurser i vårpropositionen. Jag hade en träff med Krami och MOA på Söder i Stockholm, och representanten från arbetsförmedlingen efterlyste att man ska se till att det även kommer med i regleringsbrevet. Kriminalvården har det redan, men från Arbetsmarknadsdepartementet finns det inget sådant regleringsbrev, vilket skulle behövas. Krami är en permanentad verksamhet och kan inte överleva på projektpengar. Det håller i ett eller två år. När det gäller anslagen till yrkesutbildningar har vi inte sett något tillskott. Det är i princip en minskning. Det är ingenting som kostar mindre i dag, allting kostar ju mer. Kan ministern ge något besked där? För att arbetslinjen ska vara trovärdig vore det väldigt bra om också människor inom kriminalvården blir omnämnda som de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Jag tycker också att man ska ha en eloge för att man lyckas så bra som man har gjort, både när det gäller yrkesutbildningar och i Kramiprojekten, den permanentade verksamheten.
Fru talman! Jag håller med Lena Olsson. Det är lätt att ge en eloge till den verksamheten. Jag tycker att det jag har sett har varit väldigt intressant. Jag tror att en del av den ovisshet som Lena Olsson tar upp baserar sig på omorganisationen av Arbetsmarknadsverket, där vi slår ihop länsarbetsnämnderna och Arbetsmarknadsstyrelsen till den nya myndigheten Arbetsförmedlingen. Det här kan jag också lova Lena Olsson är en fråga som jag kommer att följa upp och som vi kommer att återkomma till på olika sätt och vis. I grunden tycker jag att Lena Olsson pekar på en väldigt bra frågeställning. Hur gör vi för att lättare få personer med kriminellt förflutet som sitter inne tillbaka till arbetsmarknaden? Där tror jag att vi kan vara helt överens i sak. Krami och MOA är några delar av den här verksamheten som jag tycker är viktig att lyfta fram. Det kan finnas mer vi kan göra i övriga regelverk. Det är det som justitieministern och jag sitter ned och tittar igenom. Jag kan lova Lena Olsson att vi ska ha stora ögon och också rätt stora öron när vi pratar med olika personer som har erfarenheter och insikter i detta för att ta till oss så mycket som möjligt av det som finns. Jag ber att få återkomma.
Fru talman! Jag skrev "jag tror". Sedan ändrade jag mig, strök "jag tror", fru talman, och skrev "jag vet" att man inom Arbetsmarknadsdepartementet gör stora neddragningar ekonomiskt. Jag förstår inte hur man tänker - inte en susning att de här neddragningarna kan leda till så mycket annat. Däremot skulle jag i den här debatten vilja säga att det väl vore bättre att man satsar på yrkesutbildningar generellt om vi tittar på det här specifikt, i stället för att sänka skatterna för dem som redan har fickorna fulla.
Fru talman! Jag ska inte gå in i den sista diskussionen. Målet måste naturligtvis vara att den som har suttit inne så snabbt som möjligt ska komma ut på arbetsmarknaden. Vi ska utgå från och titta på det som har fungerat bra. MOA och Krami är några sådana verksamheter. Vi ska se om det går att göra mer, om det finns något annat i regelverket som vi också kan göra. Det är det arbetet som Justitiedepartementet och vi på Arbetsmarknadsdepartementet nu har inlett. Målsättningen är att vi ska komma tillbaka med någonting som faktiskt underlättar för att just det ska ske. Tack och god jul!